Herr talman! För det första får regeringen inte, som Ingrid Hasselström Nyvall vet, lägga sig i ens tillsynsmyndigheternas handläggning av enskilda ärenden. Vi följer däremot noggrant arbetet, och länsstyrelsen och regeringen har haft samma uppfattning i de här frågorna under de senaste åren. För det andra vill jag upplysa om att regeringens bemyndigande till lantbruksstyrelsen att lämna statsbidrag för åtgärder mot översvämningar i Emån som gavs 1978 föreskriver som villkor för statsbidraget att åtgärderna skall vara påbörjade före utgången av år 1988. Den tiden är alltså passerad.
Herr talman! Ja, statsrådet det ser nu ut att kunna bli majoritet i riksdagen för att Emån skall omfattas av naturresurslagen när frågan kommer upp nästa gång. Det blir väl i vår som vanligt. Inför det undrar jag om inte miljöministern ändå kan fundera kring ett handlingsprogram för Emån. Ett lagskydd skulle kunna betyda utveckling för ett av Sveriges intressantaste vattendrag. Om man för in Emån under naturresurslagen, är det inte för att hindra utvecklingen. Jag hoppas i stället att det skall leda till ett ökat intresse och ökade resurser för Emån.
Herr talman! Jag kan lova att det kommer att läggas fram förslag om förstärkt skydd för naturvården, för våtmarker och mot exploateringsintressen osv. Lagstiftningen skall skärpas, och det kommer att göras insatser för vård av kulturlandskapet och värdefulla naturmiljöer. Som Ingrid Hasselström Nyvall vet får vi inte ha retroaktiv lagstiftning. Jag får inte heller ingripa i strid mot lagstiftningen i enskilda ärenden där det föreligger olika rättsintressen som måste vägas enligt lagens bokstav och anda. Jag kan emellertid lova att jag skall utnyttja alla möjligheter, det har regeringen gjort genom att förbehålla sig prövningen, att ta till vara naturvårdens intressen när det gäller Emån.
Herr talman! Jag får tacka för det här positiva beskedet. Jag kommer att ha det i åtanke, och jag vet att många med mig kommer att kontrollera att det följs.

Herr talman! Carl Frick har frågat mig vad som kommer att hända med den spårburna trafiken mellan Falköping och Nässjö samt hur det kommer att gå med Kinnekullebanan när regeringen drar tillbaka pengar för interregional tågtrafik. Viola Claesson har frågat mig om regeringens s.k. krispaket innebär att tågtrafik i Norrlandslänen kommer att läggas ner. Åke Gustavsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att invånarna i Jönköpings län även fortsättningsvis skall ha tillgång till goda kollektiva transporter på sträckan Nässjö--Jönköping. Karin Israelsson har frågat mig om regeringen ämnar stå fast vid beslutet att minska anslagen till SJ och om det i så fall innebär att persontrafiken i norr stoppas. Då frågorna berör samma anslag, dvs. statens köp av interregional persontrafik på järnväg, väljer jag att besvara dem i ett sammanhang. Statens kostnader avseende järnvägens infrastruktur och järnvägstrafik uppgår för närvarande till drygt 4 000 milj.kr. per år. Av dessa anslås, under innevarande budgetår, 618 milj.kr. till köp av interregional persontrafik på järnväg. Regeringen har ansett det nödvändigt att i krispaketet föreslå en minskning av detta anslag med 157 miljoner. oktober 1990 kommit överens om den statliga upphandlingen för budgetåret 1991/92. Detta avtal behöver nu omförhandlas med hänsyn till den lägre anslagsnivån. Det är viktigt att denna omförhandling sker snarast då tidtabellerna för den lokala och regionala kollektivtrafiken i länen i flertalet fall är anpassade efter den interregionala tågtrafiken. Resultatet av förhandlingen kommer sedan att redovisas i regeringens budgetproposition till riksdagen i januari. Jag vill därför inte på detta stadium uttala mig om vilken tågtrafik som kommer att köpas. Jag förutsätter dock att sovvagnstrafiken till övre Norrland även fortsättningsvis kommer att ingå i upphandlingen. Det är enligt min mening otänkbart att halva Sverige skulle ställas utan persontrafik på järnväg. Vad avser Kinnekullebanan vill jag nämna att den är en länsjärnväg. Enligt det trafikpolitiska beslutet år 1988 omfattas inte länsjärnvägar av den statliga upphandlingen. Det är numera trafikhuvudmännen i länen som ansvarar för trafikförsörjningen på länsjärnvägarna. Jag finner därför ingen anledning till åtgärd på grund av frågan om Kinnekullebanan.
Herr talman! Jag får tacka för svaret. Riksdagen beslutade så sent som i våras att anslaget till den interregionala trafiken skulle vara oförändrat i två år, om jag minns rätt. Skälet till detta var att det har visat sig vara mycket besvärligt att klara upphandlingen och trafikplaneringen om nya beslut fattas varje år. Att man nu går in och skär i anslaget strider mot riksdagsbeslutet. Det strider även mot riksdagsbeslutet att det skall vara mera långsiktigt när det gäller den här typen av anslag. 1988 års trafikpolitiska beslut innehöll ett löfte om att staten inte skall övervältra kostnaderna för persontrafik på järnväg till kommunerna. Om staten nu minskar sina inköp för persontrafik på järnväg kommer kommun och landsting att tvingas att antingen bekosta järnvägstrafiken eller att ersätta den med busstrafik. I bägge fallen innebär det att statens nuvarande kostnader övervältras på kommunerna i strid mot riksdagens beslut, såvitt jag kan förstå. Det här är besvärligt för länshuvudmännen att klara upp. Mot bakgrund av den enorma ryckigheten. Vi har också sett en skrivelse från landshövdingarna i Jönköpings och Skaraborgs län som uttalar sin förtvivlan över detta. År 1987 köpte staten persontrafik för 1,5 miljard, i dagens penningvärde. I år rör det sig om 0,6 miljarder. Det är en mycket kraftig sänkning. Nu föreslås ytterligare en säkning med 30 %. Det kommer naturligtvis att inverka allvarligt på den interregionala trafiken när man gör på detta sätt. Man har anledning att hysa oro både för banan banan Falköping--Nässjö, måste man kanske offra Kinnekullebanan. Dessa frågor hänger ihop. Jag kan inte förstå varför regeringen går emot riksdagens beslut och på detta sätt hotar den trafik som faktiskt behövs för att man skall få bort så många fordon så möjligt från våra vägar. Det finns en väl fungerande järnvägstrafik.
Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret. Jag kan faktiskt bara finna ett enda riktigt kategoriskt uttalande i detta, nämligen att det enligt kommunikationsministern är otänkbart att halva Detta är en ganska låg ambitionsnivå. Det stämmer inte ett dugg med de beslut som riksdagen har fattat. Svenska lokaltrafikföreningen säger att det leder till en ohållbar situation. En omfattande och dramatisk nedläggning av tågtrafiken kommer att äga rum i juni 1991. I praktiken tvingas man att ersätta indragen tågtrafik med busstrafik, vilket Carl Frick också har varit inne på här. Dessutom strider det mot de beslut som vi tidigare har fattat här i riksdagen. Det skulle vara intressant att veta om det finns någon rimlig och logisk tanke bakom den här regeringspolitiken. Har man studerat var den miljövänliga trafiken skall minskas på grund av att det finns t.ex. ett överskott på miljövänlig tågtrafik? Finns det ett sådant överskott av miljövänlig tågtrafik, Georg Norrland att räddas. Om ambitionsnivån är att halva Sverige inte kan ställas utan tågtrafik, undrar människor i hela Sverige var trafiken skall läggas ner. Var i landet finns det för mycket tågtrafik i dag?
Herr talman! På en punkt delar jag statsrådets uppfattning, nämligen att det är nödvändigt att ha ett sparpaket i det nuvarande ekonomiska läget. I övrigt gör jag bedömningen att det inte är riktigt sjyst mot de olika delar av landet som håller på att försöka klara en bra regionaltrafik att göra kraftiga nedskärningar. Detta gäller särskilt i fallet med banan Nässjö-- Falköping, där parterna är helt överens. Konsekvensen av ett sparpaket som skulle slå mot denna bandel, är att man helt rycker undan marken för en långsiktig utveckling av trafikpolitiken. Det kan dessutom innebära att man övervältrar kostnader på kommun och landsting, vilket strider mot det trafikpolitiska beslutet. Jag tycker att det är rimligt att man bibehåller sovvagnstrafiken i Norrland. Däremot tycker jag att det är fel att plocka ut vissa bandelar och inte studera hur de skall kunna fungera på mest effektiva sätt. Väljer man metoden att plocka ut sovvagnstrafiken på Norrland, vilket statsrådet har gjort, tycker jag att det är precis lika rimligt att säga att man skall ha kvar trafiken Nässjö--Falköping enligt den överensskommelse som transportrådet och SJ redan har träffat. Därför är min logiska fråga till kommunikationsministern: Varför är statsrådet inte beredd att göra samma utfästelse för en geografiskt begränsad region som berör åtskilliga hundratusen invånare och som har stor regionalpolitisk betydelse?
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på frågan. 1992. Så här kort tid efter detta kommer det ett besked om att ytterligare besparingar måste ske. Då sattes rykten i svang om att även sovvagnstrafiken på Norrland skulle dras in, att inlandsbanan skulle läggas ned och att vissa andra ingrepp i Norrlandstrafiken skulle göras. Vad som oroade mig mest var att sovvagnstrafiken skulle tas bort. Nu påstår ju statsrådet i svaret att han förutsätter att sovvagnstrafiken till övre Norrland även fortsättningsvis kommer att ingå i upphandlingen. Det är ju en förutsättning, men det är ju inget besked om att så kommer att ske. I vissa intervjuer i hemortspressen har Georg Andersson varit mer bestämd i sin uppfattning att det skall tillskjutas medel som gör det möjligt att behålla sovvagnstrafiken. Jag hade hoppats på ett sådant klart besked även i det här svaret, men så blev det inte. Det är fortfarande förhandlarna som skall komma överens om det här. Det är mycket olyckligt, eftersom alla kostnader stiger för Norrlandsresenärerna. Turtätheten på Linjeflyg kommer att minska, och kostnaderna kommer att öka ganska påtagligt. Dessutom har ju kostnaderna för transporter med egen bil ökat alldeles påtagligt för oss som har långa avstånd. Vad som har hänt är att bussarna redan har vaknat. De står i kö får att få klara av denna trafik. Ur miljösynpunkt är det ju beklagligt att så skall vara fallet när vi har en järnväg som är lagd och klar men som inte kan trafikeras. Järnvägen är ju ett miljövänligt alternativ. Något som har bidragit till att försämra SJs ekonomi är förslaget om momspåslag på persontrafik, vilket har slagit undan benen för SJ.
Herr talman! Detta är ingen rolig situation. Vi har under några veckor arbetat med ett krispaket med anledning av behovet av att minska statens utgifter. Det är många besvärande beslut som vi har fått fatta. Det här är ett av dem. Det hade varit mycket skojigare att få presentera en ytterligare expansion på detta område liksom på många andra områden. Jag håller med Carl Frick om att det inte är lyckligt att göra hastiga brott i den här utvecklingen. Och jag har respekt för riksdagens tidigare beslut. Men nu föreläggs riksdagen förslag om att ändra detta beslut. Då är det upp till riksdagen att ta ställning. Om riksdagen vill tillskjuta pengar är det riksdagen obetaget att göra det. Men regeringen har bedömt att vi måste spara och begränsa utgifterna på en rad områden, och vi har då valt också detta område med en begränsad reduktion av subventionen av tågtrafiken. Jag noterar att ingen kommenterat hur mycket som vi egentligen satsar på järnvägstrafiken. I stället angriper alla den begränsade besparingen, som är nog så känslig där den inträffar. Det är riktigt att det inte finns överskott på miljövänlig trafik. Vi skulle behöva mer av den sorten. Men det här är en ekonomisk fråga. Sparpaketet var nödvändigt, säger Åke Gustavsson, och att det är det som är bakgrunden. Jag har plockat ut övre Norrland av alldeles bestämda skäl. Jag finner det inte rimligt att Norrland, trots det här sparpaketet, skall drabbas på det sättet att ingen persontrafik skall förekomma i övre Norrland. Därför har jag gjort det, men jag har gjort det med reservation. Jag har sagt att om upphandlingen blir för dyr måste vi se över SJs ensamrätt att trafikera dessa banor och utöva denna sovvagnstrafik. Det är alltså fortfarande ett förhandlingsläge, som jag menar måste finnas gentemot SJ när det gäller uppköpen av detta liksom i övriga delar.
Herr talman! Jag har respekt för att man satsar 4 miljarder på järnvägen. Samtidigt har man ju fattat ett beslut om att införa moms på kollektivtrafiken, och då tar man säkert tillbaka en hel del av dessa förträffliga pengar. Men vad den här politiken är inledningen till upplever jag som en urholkning av hela järnvägspolitiken. Man har talat sig varm för att man skall storsatsa på järnvägen, osv. för att så många människor och så mycket gods som möjligt skall kunna transporteras på järnvägen. Först har anslagen till interregional trafik minskat med ungefär 50 % i reala värden, och sedan fortsätter den här politiken. Om man skall tro på järnvägen kan regeringen inte fortsätta att skära ned. Jag skall för miljöpartiets del gärna delta i ett arbete som syftar till att skrapa ihop de här pengarna och betydligt mer, så att vi kan bygga ut en väl fungerande internregional trafik i hela landet. Det är faktiskt nödvändigt om vi skall klara våra miljöproblem. Jag kan inte förstå varför regeringen på det här sättet prioriterar bil och busstrafik. Jag är nämligen övertygad om att man gör förluster på olyckor och annat också i detta sammanhang.
Herr talman! Det är inget nytt att riksdagens järnvägspartier får stå och slåss mot regeringen för en bättre och utbyggd järnvägstrafik i landet. De här 4 miljarderna kan låta mycket, men det är verkligen inte det, eftersom man skulle ha byggt efter behoven för länge sedan, och järnvägen är mycket eftersatt, det vet Georg Andersson mycket väl. Georg Anderssons ödesmättade tal, om att landet skulle vara i ekonomisk kris och att man därför kan skära utan att diskutera var man skall skära, varför man skall göra det och utan att det finns ett överskott på miljövänlig trafik i det här landet, accepterar inte jag och vänsterpartiet. Den EG-anpassning av trafiken som har ägt rum under flera år i det här landet har bl.a. inneburit att landets största företag, Volvo, har tjänat över 10 miljarder på att utöka sin långtradararmada på landsvägarna. Det är en EG-anpassad politik som samhället får betala. Volvo har gjort vinster, och samhället har gjort förluster, och det ställer vi oss inte bakom.
Herr talman! Georg Andersson och jag är överens om att sparpaketet är nödvändigt. Men poängen i det jag försökte säga är att sparpaketet i detta avseende motverkar sina egna syften. För det första är det samhällsekonomiskt felaktigt av den enkla anledningen att kollektivtrafikresandet minskar. För det andra -- och det gäller den statsfinansiella situationen som vi nu diskuterar -- blir det rimligen svårare för SJ att uppfylla statsmakternas krav på förräntningar. För det tredje drabbar det miljön genom att folk tvingas ut på vägarna i större utsträckning. För det fjärde innebär det att trafiksäkerheten blir sämre. Här diskuteras t.ex. Jönköpings läns sämsta riksväg när det gäller olyckor. Jag menar alltså att det är viktigt att vi även fortsättningsvis klarar att genomföra det avtal som ligger klart.
Herr talman! När även de egna går in och håller med om kritiken så måste väl också statsrådet inse att det här är allvarligt. Det finns ingen regionalpolitisk grund i det krispaket som har lagts fram, utan det slår blint. Vi vet att de svagare regionerna drabbas ännu hårdare av krispaket som inte har någon regionalpolitisk inriktning eller någon solidaritet inbyggd i sig. Och det är alltid de svaga som då får betala det högre priset. Det är en fara i att anse sig vara så fattig att man inte har råd med de satsningar som på sikt är lönsamma och som ger de effekter som vi alla fyra här har talat om när det gäller miljö och alternativ. Man kan på det sättet satsa mycket felaktigt och åstadkomma stora skador för framtiden. Faktum är ju att man inte har råd att underhålla de vägar som finns, och det är något som är mycket påtagligt i Norrlandslänen. Jag tycker att det finns all anledning att inför förhandlingarna starkt hävda behovet av trafik i
Herr talman! Alla fyra frågeställarna talade för ökade utgifter för samhället. Det vore önskvärt att man kunde ställa upp. Regeringen har inte ansett att vi kan göra det, utan har tvingats att göra kännbara inskränkningar i utgifterna. Vi har dock en mycket medveten strävan i kommunikationsdepartementet att skydda investeringarna i infrastrukturen. Vad vi har dragit ner på är administration och bidragssystem. Det är genomgående i det krispaket som har presenterats. Moms ifrågasätter Carl Frick och andra. Kom ihåg att bensinmomsen, som vi har infört, drar in ca 10 miljarder. Momsen på kollektivtrafiken, inkl. flyg, lokaltrafiktrafik och SJ, svarar för ungefär 2 Viola Claesson vill diskutera huruvida det finns en ekonomisk kris. Vi har aldrig varit inne i den diskussionen, utan vi har utgått från den ekonomiska analys som vi har presenterat för riksdagen. Sedan kan jag säga att det samhällsekonomiskt vore bättre att göra ytterligare satsningar, men de pengarna har vi inte.
Herr talman! Man kan ju dra den slutsatsen att när det gäller de järnvägssträckor som vi har talat om -- Falköping--Nässjö och Norrlandstrafiken -- verkar det onekligen som att vi får räkna med neddragningar av trafiken. Indirekt drabbas också Kinnekullebanan. Jag tycker att det är ett slag mot Skaraborgs län, och också mot Jönköpings län. Jag tycker att det är utomordentligt dåligt att det transportmedel som vi borde utveckla i Sverige nu faktiskt kommer att minska i omfattning. Genom att man minskar bidragen, minskar man faktiskt också trafikmöjligheterna och åkmöjligheterna på ett naturvänligt sätt för människorna. Jag har väldigt svårt att förstå att det kan vara en god miljöpolitik -- det kunde vara en god socialdemokratisk politik också -- att man gör på det här sättet. Vi har ändå undertecknat en konvention mot ökade utsläpp av kväveoxider. Vi har fastställt ett koldioxidtak i Sverige. Vi har gjort en mängd andra saker som vi säger är viktiga för oss. Här handlar nu regeringen precis tvärtom. Nog tycker jag att vi gemensamt skulle kunna klara att hitta 157 miljoner, och säkert mer pengar, för att se till att den här trafiken kan räddas och utvecklas. Jag tycker att det är skrutt av regeringen!
Herr talman! Ja, Carl Frick, det stämmer, och det tycker jag att vi har visat gång på gång i debatter som handlat om mer pengar till järnvägen. Det var väldigt bra att Georg Andersson själv bjöd på så utomordentliga argument. Han sade att flyget och SJ tillsammans bara ger statskassan 2 miljarder, när man har lagt på momsen. Ta då bort momsen på järnvägstrafiken! En fråga vill jag upprepa som vi har tagit upp här i riksdagen varje år: Varför skall flyget slippa att betala en drivmedelsskatt motsvarande den som bilismen får betala? Jag skulle uppskatta att ungefär 3 miljarder årligen skulle kunna tas in på flyget. Om man vill att det skall vara konkurrensneutralitet, något som regeringen nu har gått i spetsen för att driva igenom här i riksdagen, ta då pengarna därifrån och se samtidigt till att det inom det inrikesflyg som vi har finns en regionalpolitisk balans så, att linjerna mellan huvudstäderna inte vinner på andras bekostnad. Men se framför allt till att momsen försvinner på miljövänliga kollektivtransporter och att pengarna till interregional tågtrafik finns kvar med råge,
Herr talman! Kommunikationsministern säger att alla fyra talar för ökade utgifter från samhällets sida. Det är möjligt att det var felsägning -- jag förmodar att statsrådet syftar på statsfinanserna. Jag menar att det samhällsekonomiskt är felaktigt att vidta drastiska nedskärningar av den enkla anledningen att man skulle tvinga många ut på vägarna. Men jag ifrågasätter -- det är min poäng -- att det statsfinansiellt är rätt att genomföra denna åtgärd. Det leder till att SJ får svårt att uppfylla statsmakternas krav på förräntningar. Jag tror att det blir sämre möjligheter att utveckla reseunderlaget på såväl västra stambanan som södra stambanan, mellan vilka bandelen Nässjö-- Statsrådet är beredd att diskutera en frisedel på 200 miljoner för att upprätthålla sovagnstrafiken. Okej, det kan man göra, men vad jag begär är en frisedel på 30 miljoner. Bjud på det!
Herr talman! Krismedvetandet kom ovanligt snabbt den här gången. Den 1 oktober hade man ett helt annat underlag för överläggningarna. Nu plötsligt har underlaget förändrats. Jag håller med föregående talare om att förhållningssättet att presentera ett krispaket verkar något märkligt. Vi hör emellanåt hur bra det har gått i Sverige och hur bra den här regeringen har varit när det gällt att klara svensk ekonomi. Vad jag vill är att man bevakar Norrlandslänens intressen. Jag vet att -- det har man sagt också från SJ -- just momsbeslutet har omkullkastat mycket av SJs möjligheter att klara sig. Då tycker jag att det finns anledning att reparera skadorna något så när och se till att pengarna kommer SJ till godo.
Herr talman! Till Karin Israelsson: En bra regering är en regering som tar ekonomiskt ansvar för landet. Det vill vi göra, även om det är obekvämt att presentera en del av de förslag som är nödvändiga. Karin Israelsson pläderade tidigare för mer pengar också till vägarna. Jag ger gärna mer pengar till vägarna i den utsträckning som vi kan plocka fram dem av skattebetalarna och på annat sätt. Vi arbetar intensivt med det. Vi bör hitta 157 miljoner, säger Carl Frick. Ja, hjälp till då! Riksdagen får ju tillfälle att ta ställning till frågan. Det är naturligtvis obetaget att plussa på detta och mer därtill. Momshöjningen är ju, som ni alla vet, en del av skattereformen. Där kan man hålla på att plocka ut den ena delen efter den andra och urholka hela reformen. Det är så litet pengar, säger Viola Claesson, att det kan man bjuda på. Så plockar man ut den ena delen efter den andra, men det går inte att bedriva en ansvarig ekonomisk politik på det sättet. 30 miljoner vill Åke Gustavsson att jag skall bjuda på. Jag kan inte i dagens läge bjuda på mer än 618 När det gäller Norrlandstrafiken har jag angett speciella villkor för, och även förklarat varför, att köpet skall komma till stånd.
Herr talman! Beträffande skattereformen har vi i miljöpartiet sagt att vi inte tycker om den så som den har antagits. Vi hade ett annat förslag. Vi hade dessutom finansierat de olika åtgärderna. Där ingick definitivt inte moms på järnvägstrafiken, det kan jag tala om. Däremot ingick ökade belopp till interregional trafik. Våra förslag är helt finansierade. Det borde finnas utrymme för att diskutera en omläggning i dessa frågor. Dessutom ingick, precis som Viola Claesson sade, också att vi faktiskt vill skattebelägga flygbränslet i motsvarande grad som man gör i fråga om bilismen. Vi kan tänka oss att skydda Gotlandstrafiken och trafiken i övre Norrland. Vad regeringen nu gör är en långsamt verkande -- som jag upplever det -- dödsstöt mot tankarna på att bygga ut järnvägstrafiken. Man vill fortsätta med landsvägsbyggande med ökad bilism, ökade olyckor och ökad miljöförstöring. Socialdemokraterna uppträder som ett miljöförstörarparti, tyvärr, måste jag säga. Det är ett tydligt tecken på att man långsiktigt struntar i miljöfrågorna.
Herr talman! Georg Andersson var själv litet grand inne på rätt linje, när han frågade oss om skattereformen skall uppluckras. Ja, visst skall den uppluckras -- självklart. Det finansiella läget i Sverige kräver inte så drastiska åtgärder som nu drabbar järnvägstrafiken överallt. Dessutom faller ju regeringens löften om miljövänlig kollektivtrafik på bilismens bekostnad, som lovades i t.ex. regeringsförklaringen 1989, platt till marken. Det går inte att fatta det ena miljöfientliga trafikbeslutet efter det andra och skära ner anslagen till järnvägen och påstå att man fortfarande håller fast vid sina löften. Nej, riv upp skattereformen, framför allt i de delar som får så här märkliga konsekvenser. Nu har man redan gjort upp tidtabeller med hänvisning till den uppgörelse som har träffats den 1 oktober. Hur skall man kunna åstadkomma en förändring som hinner träda i kraft nästa år?
Herr talman! Om kommunikationsministern ursäktar mig begränsar jag mig till att debattera den fråga som var ställd, inte skattefrågan. Det är naturligtvis tufft att få en debatt där flera frågeställare pressar kommunikationsministern. Det blir så när man -- som kommunikationsministern i det här fallet -- har en felaktig utgångspunkt. Jag tycker att vi har en bra regering. Regeringen tar i allmänhet intryck av de argument som finns och den diskussion som förs. Jag vet att Georg Andersson själv har god förmåga att lyssna. Därför utgår jag från att man i regeringen som helhet nu funderar vidare med utgångspunkt i denna debatt. Då tror jag att regeringen kommer till samma slutsats som jag har gjort, nämligen att man skall se till att kollektivtrafiken fungerar, se till att vi har bra förbindelser mellan Nässjö och Falköping.
Herr talman! Det är viktigt att komma ihåg att det finns kvar ett betydande belopp för upphandling av olönsam interregional järnvägstrafik. Det är transportrådets uppdrag att genomföra en förnyad förhandling med SJ. Det är naturligtvis också SJs roll att bedriva så mycket järnvägstrafik som möjligt så rationellt som möjligt och få den att gå ihop. Vi kan inte klara SJ och järnvägspolitiken med ständigt ökande subventioner. Subventionsgraden för järnvägstrafiken som sådan ligger i dag på drygt 4 000 milj.kr. Det innebär totalt sett en fördubbling under de senaste tre åren. Någonstans finns naturligtvis en gräns. Sedan håller jag med Åke Gustavsson om att skattereformen inte är dagens ämne. Jag säger bara att jag inte är beredd att förorda att den rivs upp. Jag tycker att de som nu talar för det uttrycker sig på ett ansvarslöst sätt när det gäller landets ekonomi. Jag tror att vi med den skattereform som har beslutats kommer att ha ett mycket bättre underlag för att bedriva både en aktiv trafikpolitik och en aktiv miljöpolitik på lång sikt.
Herr talman! I så fall tycker jag att man börjar i bakänden -- genom att förstöra för miljön och den här trafiken. Det hade varit bättre om man hade börjat med att se till att denna hade fungerat på ett bra sätt -- då kanske man hade skapat det underlag som verkligen behövs. Kommunikationsministern ondgjorde sig över att man subventionerar järnvägen. Men ett faktum är ju att den trafik vi har på vägarna i grunden är starkt subventionerad, eftersom den inte bär sina samlade miljö och samhällskostnader. Det innebär att vi långsiktigt subventionerar miljöförstöring. Genom att subventionera järnvägen subventionerar man ingen miljöförstöring. Tvärtom -- man subventionerar möjligen en god framtid. Jag subventionerar hellre järnvägen än jag subventionerar biltrafik och bilism.
Herr talman! Det är faktiskt nya begrepp som har använts under senare år, när man börjat tala om att järnvägen subventioneras med så och så mycket. Tidigare fick vi veta -- jag vet att den uppgiften är riktig -- att SJ i Sverige var det mest effektiva och rationella järnvägsföretaget i Europa. Jag tror att Georg Andersson måste hålla med om det. Men helt plötsligt började man tala om förluster och subventioner. Men, okej -- med utgångspunkt från det vill jag höra av Georg Andersson: Ställer regeringen upp på att åtminstone betrakta de olika trafikslagen på ett neutralt sätt, så att man låter konkurrensneutralitet råda? Nu skall jag inte nämna biltrafiken utan flyget. Varför skall flyget fortsätta att subventioneras så kraftigt att flyget inte ens behöver betala en drivmedelsskatt som motsvarar bilismens? Vad är anledningen till det, Georg Andersson? Där skulle man få in gott och väl de pengar som behövs för en bättre tågtrafik i stället för att avveckla tågtrafiken i Sverige.
Herr talman! Jag ställer gärna upp och diskuterar flygtrafiken med Viola Claesson vid ett särskilt tillfälle -- jag finner inte utrymme att göra det nu. Carl Frick sade att jag ondgjorde mig över subventioneringen av järnvägstrafiken. Nej, det gör jag inte. Jag går in i den med öppna ögon. Jag har t.o.m. föreslagit en höjning av investeringsgraden och insatserna. Det är faktiskt på det sättet att vi över statsbudgeten betalar mer än 5 000 milj.kr. för järnvägstrafiken som sådan. SJ betalar banavgifter med knappt en miljard. Nettokostnaden för samhället för järnvägstrafiken ligger alltså på över 4 000 miljoner. Jag står för den politiken -- jag ondgör mig inte över den, men jag tycker det är ärligt att redovisa den. När det gäller vägtrafiken vill jag säga att det faktiskt är så att vägtrafikanterna i form av olika skatter inkl. moms betalar i storleksordningen 40 miljarder. Vi satsar i statsbudgeten 10 miljarder för vägverkets verksamhet. Siffrorna talar för sig själva.
Herr talman! Jag fick uppfattningen att kommunikationsministern ondgjorde sig över subventionerna; han tyckte att det var otäckt att de skulle behöva öka. Jag tror tvärtom att det är viktigt att vi sätter in all kraft vi kan på att underlätta uppbyggnaden av en fungerande järnvägstrafik. Vi måste faktiskt få upp folk på tågen i mycket större utsträckning, om vi inte skall fortsätta att förstöra miljön. Jag kan av dagens frågestund bara dra den slutsatsen att jag inte kan få något klart besked från kommunikationsministern om att han är villig att se över det här beslutet. Han har fått erbjudanden från andra partier om att diskutera för att se vad man kan göra för att rädda situationen. Det är han uppenbarligen inte intresserad av. Han står fast vid sitt beslut. Det tycker jag är käckt, men det är inte så käckt för de människor som skall drabbas av det här. Det betyder uppenbarligen att de här banorna kommer att drabbas av olika nedskärningar -- det tycker jag är ytterligt beklagligt. Jag tycker att invånarna i de här länen skall notera att det finns en trafikmässig ovilja mot att utveckla den här länstrafiken.
Herr talman! Jag vill bara än en gång konstatera att anslaget prutas med 157 miljoner. Kvar är ett belopp i storleksordningen 500 miljoner, att köpa den här trafiken för. I vilken utsträckning sådana köp kan förverkligas kan jag i dag icke uttala mig om, men det är alltså betydande belopp kvar för köp av icke lönsam interregional trafik på de linjer som nu är i den här situationen.

Herr talman! Carl Frick har frågat mig vad regeringen avser att göra för att lösa de problem som genomfartstrafiken genom Vaggeryd orsakar samt om regeringen planerar några insatser för att snarast leda trafiken förbi Vaggeryd. Carl Frick frågar dessutom om regeringen kan tänka sig ett trafikförbud för långtradare under tiden kl. 22.00 Planeringsprocessen för byggande av riksvägar innebär bl.a. att det på lokal och regional nivå lämnas förslag till prioriteringar av vilka investeringar som skall realiseras. Planerna upprättas och fastställs efter remissbehandling av vägverket. Det är således inte regeringen som beslutar vilka vägar som skall byggas. När det gäller planen för byggande av riksvägar i Jönköpings län har länsstyrelsen valt att prioritera en del andra objekt före förbifart Vaggeryd. Som exempel på sådana prioriteringar kan nämnas förbifart Eksjö samt västerleden i Vetlanda. Vägverket har inte funnit skäl att ändra länsstyrelsens bedömning. Regeringen har inte funnit några ekonomiska förutsättningar att göra särskilda insatser i detta fall. Enligt vad jag har inhämtat pågår dock för närvarande inom vägverket ett arbete med att genom omfördelningar inom tillgängliga medel försöka göra det möjligt att, om än i mindre omfattning, åstadkomma byggstart av projektet E 4 i Vaggeryd under samma år som byggstart sker av projektet förbifart Eksjö. Avslutningsvis vill jag med anledning av Carl Fricks andra fråga svara att jag inte är beredd att vidta några åtgärder för att införa trafikförbud för långtradare på den aktuella vägen.
Herr talman! Jag får tacka för svaret. Det som var intressant var att man skulle kunna tänka sig en byggstart av ett projekt där man skulle göra någonting liknande i Eksjö. Då är frågan: När är detta tänkt att genomföras? Det kan vara intressant för de människor som bor i Vaggeryd att veta, vilket år det här kan tänkas börja. Den andra frågan, om körförbud, är faktiskt mycket allvarligt tänkt. Genom det här samhället dundrar mellan 10 000 och 12 000 fordon per dygn, och de passerar ganska tätt intill husen och förbi en skola. Skall människor kunna utföra ett gott arbete i samhällets tjänst måste de faktiskt kunna sova ordentligt. Jag tycker då att det är rimligt att avstänga den tunga trafiken under den tid de kan beräknas ta sin nattvila. Hur skall de kunna klara sina arbeten, om de hela nätterna störs av denna utomordentligt tunga och dundrande trafik? Jag tycker det är viktigt socialt att skydda människorna från detta intensiva buller som uppträder oregelbundet natten lång. Jag vill verkligen rekommendera regeringen att allvarligt fundera över att avlysa trafik på sådana här känsliga områden. Det gör man utomlands -- det förekommer i både Schweiz och Österrike -- för att skydda befolkningen från nattstörningar. I dessa internationalismens tider är det konstigt att man inte skall kunna ta efter sådana goda exempel från andra länder, såvida det inte är -- som ofta är fallet -- fråga om att snabbt transportera varor och snabbt tjäna pengar, för det är uppenbarligen viktigare än människors väl och ve när det gäller deras nattsömn. Jag tycker att man skall sätta i gång så fort som möjligt med dessa arbeten och att man under tiden skall bereda människor möjligheter till nattvila genom att förbjuda den tunga trafiken mellan kl.
Herr talman! Som komplettering till mitt svar vill jag säga att den här genomfarten är ett av de objekt som jag anser vara bland de pinsammaste att vi skall behöva ha som de är i dag. Jag har studerat detta på ort och ställe, och jag bedömer det som mycket angeläget att man finner en lösning. Jag har diskuterat detta tidigare privat med Åke Jag hoppas verkligen att det skall gå att hitta en lösning och att det arbete som vägverket nu bedriver skall kunna medverka till att detta påskyndas. Jag måste erkänna, Carl Frick, att jag tyvärr inte har något underlag med mig för att konkret kunna svara på den fråga som ställdes om tidpunkten. När det gäller införande av ett trafikförbud under nattetid, är det tyvärr inte möjligt att under så lång tid stänga av en sådan pulsåder som E 4 utgör i detta område.
Herr talman! Jag har all respekt för att kommunikationsministern inte kan lämna några detaljer om när byggandet skall påbörjas. Men jag noterar att inställningen är välvillig till att det skall påbörjas. Jag menar inte att hela trafiken på E 4 skall avstängas nattetid, utan jag avser bara den tunga trafiken. Den lätta trafiken som dundrar mindre borde man kunna acceptera. Jag vet ju själv hur det brukar gå till med de tunga mastiga långtradarna. Det vore en människovänlig handling av regeringen att se till att den tunga trafiken stängdes av nattetid. Den kan brusa fram på dagen intill den dag då man ordnar en förbifart som är bra. Det gläder mig att höra att kommunikationsministern tycker att situationen i Vaggeryd är väldigt allvarlig. Det borde borga för att det snart sätts in åtgärder, men glöm inte bort nattsömnen! Den är faktiskt viktig.

Herr talman! Viola Claesson har frågat industriminister Rune Molin vilka åtgärder regeringen planerar för att Sverige skall ha kvar produktion, underhåll och yrkeskunnande inom järnvägens verkstadsområde. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Jag svarade på en fråga om Notviksverkstaden tidigare i höst. Sedan den tidpunkten har behovet av omstrukturering inte förändrats vad gäller SJs verkstäder. För att SJ skall kunna uppnå en effektiv och därmed långsiktigt livskraftig verkstadsverksamhet krävs det omfattande omstruktureringar. Detta innebär dess värre personalminskningar, men dessa bedömer SJ som nödvändiga för att kunna klara den kvarvarande verkstadsverksamhetens fortlevnad. Beträffande malmvagnskorgar har SJ, enligt vad jag inhämtat, för avsikt att under 1991 begära offerter om tillverkning.
Herr talman! Tack för svaret, Georg Andersson. Tyvärr verkar det som att Georg Andersson inte riktigt har förstått vad dessa frågor handlar om. Enligt det svar som har givits här tidigare är det fullständigt obehövligt att säga i detta sammanhang att det skulle behövas en omstrukturering av Jag försöker ta upp den stora principiella frågan om att det finns ett väldigt stort behov av både personal och yrkeskunnande på SJs verkstadsområde i Sverige. Det stora problemet för dagen är ju att såväl SJ som Asea Brown Boveri sparkar personal på svenska verkstäder, samtidigt som man förhandlar med utländska bolag om order i mångmiljonklassen för att få detta arbete utfört utanför Sverige. Det är ju därför som man säger upp personal i Notviken och som Asea Brown Boveri och SJ har beslutat att lägga ned verkstaden i Östersund. Känner Georg Andersson inte till det här? Detta i sin tur möjliggjordes genom ett överrumplande beslut i regeringen 1988/89, som inte Georg Andersson direkt kan lastas för. Det var då som portarna öppnades för Asea Brown Boveris köp av SJs verkstad. Man firade detta med ett invigningsjippo för ungefär ett och ett halvt år sedan, men redan under hösten bestämde man sig för att lägga ner verksamheten. Samtidigt förhandlar man med ett f.d. östtyskt företag om att lägga en order som kommer från SSAB om specialvagnar till andra ställen än Notviken och Östersund. Kan detta vara rimligt om vi vill ha kvar yrkeskunskap, kunnande och människor som kan underhålla järnvägens materiel i Sverige, Georg
Herr talman! Med den utvidgning som Viola Claesson gör i denna fråga är det i vid mening en näringspolitisk och ekonomisk-politisk fråga. Då är vi egentligen tillbaka till diskussionen om krispaketet. Om svensk produktion blir så dyr att den inte kan hävda sig i konkurrensen, är vi illa ute. Det är bl.a. för att dämpa kostnadsutvecklingen som krispaketet har presenterades. Det som Viola Claesson pekar på är bara ett exempel på att det nu finns i olika segment i det svenska näringslivet svårigheter att med framgång konkurrera med internationella producenter. Detta är ett allvarligt uttryck för den ekonomisk-politiska situation som vi befinner oss i och som vi måste möta med omfattande åtgärder. Då är denna fråga som vi nu diskuterar bara ett symtom på den situation som vi befinner oss i.
Herr talman! Nu handlar det väl inte om vad Georg Andersson uppfattar som symtom eller inte. Anledningen till att jag ställde den här frågan till Rune Molin var att han har varit uppe i Östersund, eller om det var Notviken, och talat om att regeringen minsann inte kommer att bidra till några fler brandkårsutryckningar, dvs. för att rädda jobb. Jag försöker ta upp behovet av yrkeskunniga människor på detta område, om vi nu skall ha en järnväg i mer än halva Sverige, så att vi slipper bli beroende av utländska bolag för att kunna fortsätta att reparera egna vagnar, materiel och också nyproduktion. Är det inte längre kvalitetsmässiga och regionalpolitiska aspekterna värda någonting för regeringen, Georg Andersson? Det är vad arbetarna i Notviken och Östersund undrar över.

Herr talman! Annika Åhnberg har frågat mig om vilka åtgärder regeringen avser vidta med anledning av SJs beslut om användning av utrotningshotat trä vid tillverkning av perrongbänkar. Efter vad jag inhämtat från SJ har man dragit tillbaka detta beslut och undersöker för närvarande alternativa material till sina perrongbänkar. Enligt min mening finns det inte anledning för regeringen att vidta någon åtgärd i denna fråga.
Herr talman! Det är ingen nyhet att de tropiska regnskogarna till stor del skövlas och att detta utgör ett betydande hot inför framtiden när det gäller den genetiska mångfalden och klimatförändringar. Det är ett väl känt faktum. För en tid sedan blev två beslut kända, som rör svenskt förhållningssätt till de tropiska regnskogarna. Ett beslut innebar att den svenska möbelindustrin och möbelhandlarna hade bestämt sig för att bojkotta import av trä från tropiska regnskogar, inte total bojkott, utan import av sådant trä som inte var producerat på ett ekologiskt rimligt anpassat sätt. Samtidigt blev det känt att statens järnvägar minsann inte alls hade några sådana planer utan tvärtom avsåg att importera trä för sina perrongbänkar utan några krav på hur det skulle vara avverkat och producerat. Ministern redovisade nu i sitt svar att SJ har ändrat sig, och det är bra. Det visar att man har varit lyhörd för en opinion som man i och för sig borde ha tagit hänsyn till tidigare. Man borde också ha insett att fakta -- och inte det här opinionstrycket -- skulle ha lett till att man inte fattade detta beslut. Av svaret kan jag förstå att regeringen tycker att detta är någonting som varken riksdag eller regeringen skall lägga sig i. Det är klart att det naturligtvis handlar om marginella mängder sett i relation till hoten mot de tropiska regnskogarna. Men jag tillhör dem som ändå anser att man har rätt att ställa högre krav på statligt ägda företag. Jag menar att de t.o.m. skall kunna gå i spetsen, gå före andra företag. Det var därför ytterst beklämmande att finna att det i det här fallet var precis tvärtom med statens järnvägar. Av den anledningen tycker jag att frågan kändes angelägen att diskutera.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

Om svaret kan uppfattas så, att kemikalieinspektionen av regeringen har fått klartecken därför att regeringen tänker stå emot EG-kommissionens krav, då är detta ett mycket bra svar och någonting som man tacksamt kan notera. Jag hoppas att jag har tolkat svaret rätt. EG-kommissionen betraktar ju nämligen cancervarningar i anslutning till olika kemiska ämnen -- i detta fall talar vi om formaldehyd -- som ett slags handelshinder. Detta har upprört många. I Danmark har både befolkning och regering fått slåss för att hålla på sin princip om hur cancervarningen skall se ut och varför. Formaldehyd är just ett cancerframkallande ämne. Om jag kan tolka svaret som att Anita Gradin och regeringen verkligen tänker säga nej till EG kommissionens krav och stå fast vid sin syn på hur man skall betrakta formaldehyd, då är detta bra. Då har vi fått det svar vi vill ha på Gudrun

Herr talman! Jag ber att få tacka Anita Gradin för svaret. Jag har känt det som mycket angeläget att få ett klarläggande besked från regeringen om när en proposition för en ny vapenexportpolitik kan läggas fram. Som både Anita Gradin och jag vet, fattades det vid den socialdemokratiska partikongressen ett beslut om en skärpning av reglerna för vapenexport. Det är därför av stort värde att veta vilka konsekvenser regeringen har tagit av detta. Mot bakgrund av utredningar som har arbetat har -- antar jag -- en proposition förberetts för att lämnas under våren 1991. Det är viktigt att propositionsarbetet inte försenas och att det blir möjligt att redan under pågående riksmöte fatta ett beslut. Det har naturligtvis utförts ett omfattande utredningsarbete. Jag förstår att ett stort arbete också måste bedrivas på departementet. Såvitt jag kan förstå är tanken att de beslut som fattades under den socialdemokratiska partikongressen skall inarbetas i propositionen. Jag skulle vilja fråga vad som menas med den sista meningen i statsrådets svar, där det står att statsrådets förhoppning är att detta skall ske under år 1991. Kan det alltså innebära en risk för att det blir fråga om hösten 1991?

Herr talman! Skulle det ändå inte vara möjligt att nu prioritera detta arbete? Det är ju viktigt att det fattas ett beslut i och med att den mandatperiod vi nu är inne i snart är till ända. Det vore mycket bra om vi kunde klara av frågan före valet. Jag skulle vilja vädja till statsrådet och till regeringen att om möjligt lägga fram ett förslag så att riksdagen kan fatta beslut redan under våren, i maj eller juni.

Herr talman! Jag tackar statsrådet så mycket för svaret. Det är märkligt att det inte skall gå att ändra dessa regler. Det skulle verkligen underlätta för människor om rätten att föra en bil över gränsen inom Norden fastslogs, och det skulle också leda till ett enhetligare Norden. Det är mycket beklagligt att detta byråkratiska krångel skall leda till så många hinder och svårigheter för människor. Detta är en mycket gammal fråga, men det som gjorde att jag ställde frågan var egentligen en artikel i Expressen där man betraktade detta som en Norgehistoria. Det blev mycket dyrt för den svensk som visserligen bodde i Norge men fick fel på sin bil och lånade sin systers bil i Göteborg. Han åkte alltså till Norge i en svensk bil, och det kostade honom 130 000 kr. Det är mer vanligt att svenskar arbetar i Norge och bor i Sverige. Några personer som bodde i Fornebu hade också väldiga problem. De arbetade skift och hade en mycket kort period för nattvila, och när de sov över betraktades de som bosatta i Norge trots att de var mantalsskrivna och hade sina hem i Sverige. En gammal historia är den om prästen som inte fick använda sin tjänstebil, utan frun var tvungen att hämta honom vid gränsen. Det vore en välgärning för de människor som bor nära gränsen om man kunde ändra på detta.

Herr talman! Riksdagen beslutade i våras om en ganska omfattande förändring av husmedelspolitiken som innebär att jordbruket skall avregleras över en femårsperiod. Detta beslut, och livsmedelspolitiken över huvud taget, är i stort inriktat på de produktionsmässiga aspekterna. Det är många som har ansett, bl.a. vi från vänsterpartiet, att konsumentinflytandet är litet. Men i detta beslut ingick att riksdagen anslog 2 milj.kr. att fördelas via konsumentverket för ideellt konsumentarbete under just den period när livsmedelspolitiken förändras. Det är oerhört angeläget att konsumentperspektivet tas till vara och att man är med och påverkar. När nu statsrådet svarar att man håller på att fundera över hur detta skall läggas upp och hur anslaget skall fördelas, blir jag litet besviken. Jag tycker nog att det var ett ganska tydligt besked från riksdagen att 2 milj.kr. skulle fördelas via konsumentverket. Jag har litet svårt att förstå att det skall krävas så omfattande grubblerier av regeringen om hur man skall hantera dessa 2 milj.kr. och att man skall behöva grunna så länge över hur man skall bära sig åt för att komma ut med information kring detta. Pengarna behövs nu. Det är säkert ingen nyhet för statsrådet att det finns en spirande rörelse kring de frågor som har med matpriser och matkvalitet att göra. Jag tror att många av de organisationer som arbetar ideellt med dessa frågor, nybildade eller sådana som har funnits tidigare, skulle vara i stort behov av även ett litet ekonomiskt bidrag för att anordna möten och för att kunna bygga upp sin verksamhet. Jag måste nog säga att jag är besviken över att det har gått så sakta att få dessa pengar fördelade. Jag hoppas verkligen att det blir som statsrådet säger, dvs. att arbetet blir färdigt före årsskiftet.

Herr talman! Det är också många representanter från olika organisationer som har vänt sig till mig och frågat vart dessa pengar har tagit vägen. Jag är mycket glad att få detta klargörande, dvs. att regeringen ser detta som en angelägen uppgift. Annars skulle man kunna gripas av misstanken att regeringens intresse för ett aktivt konsumentarbete i livsmedelspolitiken inte vore så stort, och det skulle vara mycket tråkigt om det skulle uppfattas så.

Herr talman! Jag är glad att statsrådet tycker att det känns bra att kunna erbjuda dessa medel. Jag är naturligtvis särskilt glad eftersom det var en motion från vänsterpartiet som låg bakom detta beslut. Regeringen skulle kanske kunna känna sig glad ännu fler gånger om den tog till sig fler av våra förslag.

Fru talman! Detta är ett ärende som är viktigt och angeläget. Det berör bl.a. de förhållanden som skall gälla när vi har val i Sverige. Jag skall i mitt korta anförande kommentera några av de saker som utskottet har behandlat och redovisa några principiella synpunkter. Till en början noterar jag att utskottet i första delen av utskottsbetänkandet diskuterar det splittrade system vi har i våra lokala val. Kommunfullmäktigevalet och landstingsvalet genomförs icke efter likartade regler. I landstingsvalet finns det liksom vid riksdagsvalet utjämningsmandat och småpartispärr. Vid kommunalvalet är det valkretsarnas antal och storlek som avgör hur det proportionella utfallet blir. Utskottet är enigt om att man bör vidta åtgärder för att se över detta system och kanske ändra det. Jag tolkar utskottets skrivning och de debatter som varit så, att vi får en översyn av de kommunala valen i samband med den författningsöversyn som kommer. Det var den första kommentaren. Den andra kommentaren, som är mer principiell och som vi moderater följt upp i ett särskilt yttrande, är att vi menar att man skall se över valkretsindelningen i Skåne. I årtionden har det underliga förfarandet att de fyra städerna i fyrstadskretsen bildar en valkrets innesluten i Malmöhus län släpat kvar. Vi hade hoppats att andra partier skulle göra samma bedömning som moderata samlingspartiet, nämligen att man borde se över detta förhållande och undersöka vilka möjligheter det finns att justera denna valkretsindelning. Vi har fått signaler som tydde på en sådan villighet. Men utskottsbehandlingen visar att den för ögonblicket inte föreligger, i varje fall inte i konkreta termer. Vi har då valt att göra markeringen att vi anser att detta är angeläget. Man bör göra en justering i den riktningen att fyrstadskretsen upphör som egen valkrets. Vi moderater har markerat detta i ett särskilt yttrande. Den tredje frågan handlar om de kyrkliga valen, och där är jag själv motionär. Jag har följt upp ett önskemål som länge har diskuterats i riksdagen, nämligen att man skall försöka skapa en egen kyrkans valdag. När vi har val till kyrkofullmäktige -- eller samfällighet, beroende på vilken konstruktion som finns hemma i församlingarna -- skulle vi samtidigt kunna ha val till flera andra kyrkliga organ, t.ex. kyrkomötet, och också val i direkt form till stiftsfullmäktige. Dessa frågor har diskuterats mycket i denna sal när kyrkomötet samlats, men har också diskuterats i riksdagen ett antal gånger. Utskottet gör en seriös och riktig kommentar när utskottet säger att den fråga som jag tagit upp i min motion för närvarande är under övervägande i kyrkans centralstyrelse. Den kommentaren är riktig och har så mycket tyngd att jag böjer mig för den. Men jag vill samtidigt här i talarstolen säga att jag hoppas att vi i de kyrkliga organen kommer fram till en lösning som senare passerar riksdagen och möjliggör en egen valdag för kyrkan. Genom att kunna ha direktval till en eller flera av de kyrkliga organen hoppas vi bl.a. att kunna vitalisera dessa val och kraftigt öka valdeltagandet. Fru talman! Den egentliga orsaken till att jag begärde ordet och som är angeläget att framföra när det gäller detta betänkande är den mycket viktiga reservation om budröstning som fyra av riksdagens partier har avgivit. I detta sammanhang kan jag tala med en viss tyngd, ett visst eftertryck och också utifrån egen erfarenhet. Jag har under många år varit ordförande i vårt lands största valnämnd, nämligen Stockholms stad. När vi otaliga gånger har lärt upp valnämndsordföranden och andra tjänstemän som arbetar med valförrättning, har jag noterat den otydlighet och oklarhet som trots allt finns när det gäller att i en vallokal, i en rätt stressad situation, bedöma vårdaren och vårdarens ställning i relation till den som vårdaren röstar åt. Utskottet noterar problemet och hänvisar till de överväganden som riksskatteverkets skrivelse till justitiedepartementet föranleder, och det är en bra kommentar. Men vi kan inte ställa valförrättarna inför ännu ett val i denna besvärliga situation. Det är ett uppenbart problem att valförrättarna känner osäkerhet. Jag skulle gärna se att Sture Thun och Bo Hammar, som här kommer att representera majoriteten i utskottet, förklarar varför man inte kan göra någonting åt detta problem. Man behöver inte skriva exakt som vi har gjort i reservationen -- det är ett sätt som vi har valt för att tackla problemet, men det förvånar mig att man inte vill göra någonting alls. Jag vill uppfordra Sture Thun att förklara hur man ser på frågan. Jag vill till protokollet läsa innantill ur vår reservation. I reservationen följer vi upp två motioner, en av Bertil Fiskesjö och en av Anders Björck. I vårt förslag till lagtext vill vi göra två tillägg som inte finns i den lagtext som majoriteten förordar och inte heller i den nuvarande lagtexten. Vi har skrivit: ''Vårdare är den som yrkesmässigt eller på ett därmed likartat sätt ger väljaren vård av mera varaktigt slag.'' Jag anser att detta är ett förtydligande som måste underlätta för valförrättaren att definiera vårdarens ställning i relation till väljaren. Längre fram i vårt föreslagna tillägg skriver vi: Enligt min uppfattning är det nödvändigt att ta med detta tillägg. Jag vill uppfordra Sture Thun att förklara varför han inte kommenterar detta, och jag vill egentligen uppfordra honom som representant för sitt parti att instämma i reservationen. Jag vet att Sture Thun också har erfarenhet av dessa frågor, och har man den erfarenheten är man medveten om att detta är ett mycket stort problem. Det är ingenting som man kan ha eller mista, utan det är verkligen ett stort problem. De tusentals valförrättare som har att genomföra valen väntar ett besked från Sveriges riksdag, och det tycker jag att vi skall ge dem. Herr talman! Med stort eftertryck yrkar jag bifall till den reservation som är fogad till betänkandet.

Fru talman! Göran Åstrand har här på ett mycket klart och eftertryckligt sätt redogjort för hur vi som har reserverat oss anser att man skall förändra och definiera begreppet vårdare i samband med budröstning. Därför skall jag inte bli långrandig, utan jag instämmer helt och hållet i det som Göran Inte heller jag förstår varför socialdemokraterna och övriga som bildar majoritet inte kan instämma i förslaget om ett tillägg om hur man skall definiera begreppet vårdare. Det är väldigt viktigt att man inte utsätter sig för misstankar om att det begås valfusk. Det tillhör en demokrati att valen skall vara så ärliga som möjligt, och då borde misstankarna om valfusk minimeras. Också jag undrar varför man inte vill definiera begreppet vårdare på det sätt som föreslås i reservationen.
Fru talman! I betänkandet behandlas flera angelägna frågor som rör valen. De allmänna valen är ju en utomordentligt viktig tilldragelse i en demokrati. Jag noterar med tillfredsställelse att ett av de förslag som vi har drivit i våra motioner har fått en mycket positiv behandling av utskottet. Det gäller frågan om valkretsindelning och utjämningsmandat i de kommunala valen. Jag anser att det är viktigt att vi snart kan ta itu med denna fråga, eftersom valkretsindelningen har använts här och var i landet som ett sätt att påverka utgången av valen. Det har förekommit flera fall där meningarna har varit mycket delade i de kommunala församlingarna, men där majoriteten har beslutat på ett sådant sätt att man tror att det kan gynna den sittande majoriteten vid kommande val. Det är naturligtvis inte bra att sådant förekommer, och det enklaste sättet att komma ifrån detta är att man i de kommuner där man måste ha valkretsindelning, på grund av att de är stora och folkrika, har någon form av utjämning. Det är mycket tillfredsställande att utskottet efter en extra omgång -- det kan jag avslöja -- har kommit fram till en enig skrivning. Valkretsindelningen i Malmöhus län har fått ett eget avsnitt i betänkandet. Jag vill bara göra en kort kommentar till detta. Göran Åstrand har här pläderat för den moderata reservationen. Jag kan avslöja att en av de allra första motioner som jag väckte till riksdagen när jag en gång för mycket länge år sedan kom hit gällde just valkretsindelningen i Malmöhus län. Frågan har behandlats i olika utredningsomgångar, och vid ett tillfälle var vi mycket nära att komma fram till ett beslut. Men den partipolitiska enigheten sprack i sista vändan, och det utbröt återigen kaos. Den bedömning som jag och andra ledamöter i utskottet har gjort är att det för närvarande inte finns politiska förutsättningar för att ta upp frågan igen. Den behöver inte utredas mer, eftersom fler utredningar i detalj har redovisat hur en förändring skulle kunna gå till. Det är alltså en fråga om den politiska viljan. Frågan om valkretsindelningen i Malmöhus län är ju en viktig fråga, och för den skull bör det råda enighet över partigränserna. Jag kommer sedan till långköraren om de regler som skall gälla för budröstning vid valen. Från centern har vi år efter år motionerat, och under senare år har också moderaterna ställt samma krav i sina motioner. Även folkpartiet har slutit upp kring dessa krav. Det är bra att det har blivit en bredare enighet om att man bör skärpa de bestämmelser som gäller för användning av vårdare som bud vid röstning. Som Göran Åstrand visade i sitt anförande är detta ett problem, och ett problem som ofta inte uppenbaras. Valprövningsnämnden har tidigare behandlat en del fall där man i varje fall har kunnat påtala bekymret med vårdarbegreppet ute i vallokalerna. Att det inte har skett några överklaganden under senare år som man anslutit till detta innebär ju inte att problemet är borta. Det grundläggande problemet är att det händer så mycket i vallokalerna som man inte i efterhand kan komma åt. Antingen godtar man en person som vårdare eller också gör man det inte, och det kan begås fel när det inte krävs en mer klarläggande verifiering av dels vem som är vårdare, dels av vårdarbegreppet som sådant. Jag tycker alltså att den här frågan är viktig, och den har också blivit viktigare, eftersom antalet budröster med hjälp av vårdare kan förväntas öka med hänsyn till att omyndigförklarandeinstitutet har tagits bort ur vår författning. Jag yrkar således bifall till reservationen som är fogad till detta betänkande.

Fru talman! Jag skall börja med att be om ursäkt för att jag tilltalade Sture Thun med ''du'' i förra anförandet, men jag vände mig till honom personligen. När nu Sture Thun svarade blev jag inte nöjd. Det som de fyra partiernas representanter pekar på är ett problem. Jag kan med mycket stort eftertryck och med mycket lång erfarenhet säga att det är ett problem. Om man har ett problem i lagstiftningen när det gäller det demokratiska genomförandet av ett val är det mycket viktigt, Sture Thun, att vara tydlig. Det är tydligheten som vi efterlyser i utskottet och i reservationen. Jag skulle gärna vilja att Sture Thun återkommer och förklarar varför inte erfarenhet finns. Det finns erfarenhet. Att hänvisa till ett brev tycker jag är en dumhet -- för att använda klartext. Jag vet vilka problem som valnämnderna har haft och vet att frågan allvarligt har diskuterats i justitiedepartementet och ingår i utvärderingen. Man är alltså mitt uppe i problematiken. De fyra partierna menar inte att man skall ändra lagstiftningen men att lagstiftningen skall vara tydligare, så att de tusentals personer som är valförrättare kan klara valförrättningen på rätt sätt och så att systemet inte kan manipuleras. Den föreslagna ändringen av lagstiftningen innebär att även omyndigförklarade får rösträtt. Det är, som Bertil Fiskesjö sade, en självklarhet att detta kommer att innebära att det blir fler fall då det kan bli svårt att veta i vilken relation vårdaren står till väljaren. Här handlar det bara om att vara tydlig. Jag vill att Sture Thun återkommer och talar om varför vi inte nu skulle kunna vidta en åtgärd som skulle underlätta för valförrättarna. Faktum är ju, Sture Thun, att det här är ett mycket stort problem för valförrättarna. De får sätta sig ned och fundera över vilka regler som gäller. Inne i vallokalen -- och det är det stora problemet -- möter de i en stressad situation väljare som kommer med entydiga påståenden om varför de har rätt att lämna rösten. Då måste valförrättaren kunna luta sig mot en tydlig lagstiftning. Det är skälet till reservationen.
Fru talman! Vallagstiftningens syfte måste ju vara att så mycket som möjligt minska möjligheterna till skönsmässiga avgöranden i själva vallokalen. Det skall finnas klara regler att gå efter, regler som alla känner till och som man vet tillämpas lika över hela landet. När det gäller just frågan om budröstning kan man naturligtvis komma till olika slutsatser i olika vallokaler. Nu går det inte, som Sture Thun gjorde, att jämföra vårdarna som budbärare med nära släktningar. En vårdare kan ju företräda väldigt många. Det har ju förekommit tidigare att man har samlat ihop en stor mängd röstande och varit bud åt dessa utan att vårdarförhållandet har varit särskilt klart. Det gäller alltså flera, och det går således inte att jämföra med barnbarn som röstar för farfar. I de allra flesta fall har väl barnbarnet bara en farfar att rösta för.

Fru talman! Det handlar inte om någon ny lagstiftning. I reservationen talas det om att den befintliga lagstiftning som är nödvändig skall kompletteras med ett förtydligande, eller rättare sagt två förtydliganden, kring samma problemkomplex. Sedan säger Sture Thun här i riksdagens plenisal att man tolkar lagen olika i vallokalerna. Det är just detta som är problemet och det är just därför som vi skriver reservationen. Det är fullständigt oacceptabelt att det i vårt demokratiska valsystem finns denna typ av otydligheter. Sture Thun har genom sitt inlägg gjort det ännu mer nödvändigt att vi allvarligt överväger om vi inte skall ha ett förtydligande av de regler som skall gälla för valförrättarna när de skall pröva vem som är vårdare.

Fru talman! Jag är mycket nöjd med att utskottet i detta betänkande för första gången enhälligt uttalar behovet av att frågan om utjämningsmandat i kommunala val ses över. I praktiken stöder utskottet tanken på utjämningsmandat, och det utmynnar i ett tillkännagivande till regeringen om att den här frågan måste ses över. Tidigare har ju mitt parti, och även folkpartiet och centern jag gemensamt tror jag, reserverat sig i den här frågan, men nu har vi alltså ett enhälligt utskott, och det är mycket bra. Fru talman! Det är litet paradoxalt att socialdemokraterna samtidigt som konstitutionsutskottet enhälligt gör detta uttalande om större rättvisa i de kommunala valen, driver linjen att de vill ha större orättvisa i riksdagsvalen. Jag tycker att Sture Thun kan utveckla varför det är så angeläget att vi skall ha mer orättvisa riksdagsval, dvs. ha en valordning när det gäller riksdagsvalen som inte ger en proportionell fördelning av mandaten samtidigt som vi när det gäller de kommunala valen nu för första gången säger att vi vill ha en större rättvisa i vallagen. Men jag är alltså nöjd med det tillkännagivande som utskottet gör i detta betänkande. När det gäller budröstningen säger utskottet att en översyn kommer att ske, enligt en promemoria som riksskatteverket har inlämnat till justitiedepartementet. Det är möjligt att en sådan översyn behövs. Men jag förstår inte riktigt varför det inte kan räcka med det, och jag har svårt att förstå den här dramatiken som innebär att fyra partier reserverar sig i den här frågan. Jag har inte upplevt att det har varit stora problem kring budröstningen eller att det skulle pågå något utbrett valfusk eller valfiffel. Det är möjligt att man kan se över vissa frågor, men då får man väl göra det med anledning av den här promemorian. Samtidigt tycker jag att det är mycket angeläget att vi inte skapar regler som allvarligt kommer att försvåra budröstningen och krångla till den i onödan. Nu när omyndighetsförklaringen har upphävts och fler människor har möjlighet att delta i val, tycker jag att man måste hitta smidiga former för budröstningen. Jag har alltså inte upplevt att det här har varit något stort problem. Jag anser därför att den tekniska översyn som nu kommer att ske är till fyllest. Därför har jag litet svårt att förstå att man skall behöva reservera sig i den här frågan.

Fru talman! Folkpartiet har under lång tid ställt krav på att den enskilde skall ha rätt att få förvaltningsbeslut domstolsprövade. För några år sedan fattade riksdagen beslut om lagen om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut. Vi tycker från folkpartiets sida att lagen är begränsad och att hänsyn bara tas till Europarådsorganen. Det tycker vi är en brist i lagen. Vi menar att den enskilde, oavsett Europarådsorgan, skall ha större möjligheter att få förvaltningsbeslut prövade i domstol. Det här har vi tagit upp i vår motion om folkstyre. Vi menar att man borde gå vidare efter tre huvudlinjer. För det första bör möjligheterna till rättsprövning utvidgas genom vad vi kallar rättsbesvär. För det andra skall avregleringen fortsätta. Genom att upphäva onödiga föreskrifter som reglerar förhållandet mellan den enskilde och det allmänna minskar anledningarna till konflikt. För det tredje menar vi att vissa avgöranden kan flyttas från myndigheterna till domstolarna. Det är så här vi önskar att man skulle utöka den enskildes rätt till att få förvaltningsbeslut prövade i domstol. Utslag av Europadomstolen menar vi bör få konsekvenser för hur man bedömer liknande ärenden i fortsättningen. Dessa domstolsbeslut måste vara vägledande för förvaltningsmyndigheterna och regeringen. Det bör klarläggas av regeringen i lämplig ordning. Det har vi tagit upp i ett särskilt yttrande i betänkandet. Vidare finns några folkpartimotioner, -- en av Lars Sundin -- som tas upp i betänkandet, där jag inte kan se annat sätt än att man tillstyrker motionen. Det gäller svensk författningssamling, där man menar att den inte bara skall finnas i tryck utan även på försök i databaser. Så småningom skall den kunna utvidgas så att man via elektroniska medel skall kunna få ta del av svensk författningssamling. Här har utskottet uttryckt sig som så att man utgår från att så skall ske. Jag kan som sagt inte se det på annat sätt än att det betyder bifall till motionen. En annan motion gäller en fråga som vi tidigare diskuterat i det här sammanhanget, nämligen hur klara grundlagarna är för medborgarna att ta del av. Där finns en motion av Lola Björkquist, som tycker att vi borde ha en populärversion av grundlagarna. Det har vi från folkpartiets sida stött. Vi borde kanske ha haft en reservation i det här fallet, inte så att vi har ändrat vår politik i det avseendet, utan vi stöder fortfarande förslaget om en populärversion. Det är väldigt viktigt i ett demokratiskt samhälle att medborgarna verkligen kan få del av våra grundlagar, dem som vår demokrati bygger på. Jag skulle kunna yrka bifall till motionen, men jag gör inte det med tanke på att det ställer till en del trassel i det administrativa hänseendet. Jag stöder fullt och fast den motion som Lola Björkquist har skrivit. När nu KU igen skall ta upp frågan om att se över grundlagarna, vore det kanske anledning för majoriteten att i det sammanhanget fundera över om det är lämpligt att ta upp kravet på en poupulärversion av grundlagarna. Jag nöjer mig med detta.

Fru talman! Vi hade förra onsdagen en ganska omfattande debatt om grundlagsfrågor. De frågor som tas upp i det aktuella betänkandet anknyter ganska nära till de diskussioner som vi förde då. Jag skall inte upprepa i varje fall alltför mycket av vad jag sade vid det tillfället. Uppmärksamheten i de olika motionerna är mest riktad mot själva lagstiftningsprocessen som helhet. Vi berör den från centerpartiets sida ganska utförligt i vår motion om dessa frågor. Det genomgående temat i vår motion är att de lagar som vi antar här i riksdagen skall vara noga förberedda. De skall ha utsatts för den granskning som lagrådet är skyldigt att göra och riksdagen skall ha goda möjligheter att på ett tillfredsställande sätt bereda ärendet när det har kommit hit. Det är, tror jag, det allra viktigaste när det gäller att garantera en kodexsamling som är klar och redig, som kan begripas av svenska folket och som kan tillämpas på ett sätt som inte är motsägelsefullt. Nu är jag naturligtvis väl medveten om att här finns hakar och problem i olika led i denna önskvärda process. En sak som jag personligen har reagerat mot många gånger, inte minst i dessa dagar, är att man väldigt hastigt och lustigt bestämmer sig för en sak som skall genomföras mycket snabbt. Det är naturligtvis inte bra. Det leder som regel till illa övertänkta bestämmelser, som myndigheterna först under tveksamhet tvingas tillämpa och där vi så småningom tvingas komma tillbaka och ändra. När det gäller lagstiftning tycker jag att det är väldigt viktigt att vi har en framförhållning, en långsiktig planering, ett rejält utredande -- man skäller mycket på det svenska utredningsväsendet, men det gör aldrig jag för jag tycker att det är gediget, värdefullt och viktigt -- och att vi har tidsutrymme både i regeringen och i riksdagen innan vi tar slutlig ställning till lagförslaget. Det skall alltså, på detta område, inte vara snabba klipp som gäller. Sedan finns det olika moment som man naturligtvis kan diskutera och där man kan föreslå förbättringar. En fråga som getts betydande utrymme och som ingalunda är enkel är frågan om ramlagstiftning. Med ramlag menar vi som regel översiktliga bestämmelser som skall ge tillämpande myndigheter utrymme för skönsmässiga bedömningar; kommunallagen är väl en av de främsta ramlagar vi har i vårt land. Här är det två principer som står emot varandra. Den ena är att lagen skall vara tydlig och helst gå så djupt i detalj som möjligt. Den andra principen är att man i en hel del fall skall kunna rätta tillämpningen efter behovet och efter lokala förhållanden eller särskilda omständigheter i det enskilda fallet. Om man bortser från sådana specialiteter som kommunallagarna, tycker jag för min del att vi här i riksdagen skall eftersträva ett så fullständigt lagstiftningskomplex som möjligt så att utrymmet för skönsmässiga avgöranden begränsas. Det är också ett tema i den motion som vi har väckt i det här ärendet. Men det gäller naturligtvis också att se till att den enskilde kan få sin rätt prövad i de fall där tvister uppstår. Här har vi ett gammalt problem i vårt land, beroende på förvaltningstradition, att många förvaltningsbeslut inte kan tas upp i domstol vilket är vanligt runt om i världen och hos våra nordiska grannar. Den frågan har vi tagit upp i en särskild motion i anslutning till den förestående omprövningen av de nya regler som har införts vad gäller domstolsprövning av förvaltningsbeslut, dvs. att regeringsrätten kan gå in i vissa fall. Jag tycker för min del att vi behöver ha mer generell lagstiftning på det här området. Jag tror inte att det skulle åstadkomma så mycket bekymmer som en del föreställer sig; klarar man det i Danmark och Norge bör vi kunna klara det i Sverige också. Det är klart att det är en garanti för att den enskilde får en helt objektiv prövning av sina klagomål om han kan gå till domstol. Att vi inte har haft det så är ju en av de främsta anledningarna till att vi vid enskilda tillfällen har blivit fällda i Europadomstolen, som ju bygger på en mer kontinental syn. Jag har nu talat den angivna tiden. Men jag vill bara säga att ett led i lagstiftningsarbetet ju måste vara att förberedelserna görs så att man någorlunda kan överblicka konsekvenserna av den lag som riksdagen stiftar. Där har det enligt vår mening brustit. Det tycker vi inte är bra. Jag skall nöja mig med att yrka bifall till två reservationer: reservation 4 -- som gäller just konsekvensanalyser -- och reservation 9 om

Fru talman! Jag skulle vilja yrka bifall till reservation 11 i det här betänkandet. Jag är litet förvånad över att vi över huvud taget har behövt reservera oss på den här punkten och ännu mer förvånad över att jag är ensam reservant. Det här handlar ju om något så enkelt som att vi vill att utskottet skall göra ett tillkännagivande om vikten av att handikappade människor kan delta fullt ut i den demokratiska processen. Vi vet att så inte är fallet i dag. Svårigheterna är stora. Det kan vara lokaler som är omöjliga för handikappade att besöka och vistas i. Det kan vara att man inte har information på punktskrift och ljudband eller att det saknas hörselslingor. Det finns många sådana praktiska svårigheter. Jag vet att det pågår en handikapputredning som delvis berör de här frågorna. Men det är ju en viktig demokratisk fråga och jag tycker att det vore på sin plats att konstitutionsutskottet med ett tillkännagivande markerade de här frågornas vikt. Jag blir litet förvånad över skillnaderna i engagemang. I det förra betänkandet som handlade om att strama åt budröstningen, en fråga som ju ofta gäller handikappade människor, vill man skärpa reglerna och skapa garantier mot valfusk. Det må vara berättigat. Men jag tycker att det kontrasterar litet mot ointresset när det gäller att verkligen öka handikappade människors möjligheter att delta i samhällslivet, att delta i den demokratiska processen. I övrigt håller jag med om vad utskottet skriver i betänkandet och nöjer mig med att yrka bifall till reservation 11.

Fru talman! Jag skall främst ta upp två reservationer: reservation 4 och reservation 10. Reservation 4 handlar om vikten av konsekvensanalyser i beredningsarbetet och i riksdagsarbetet över huvud taget. Miljöpartiet har motionerat i den här frågan, och motionen har besvarats i andra betänkanden. Vi tycker att det är viktigt att konsekvenser kommer fram väldigt tydligt i det löpande riksdags och utredningsarbetet. Vi är smått förvånade över att man inte uttrycker sig kraftfullare. Vi får ofta litet luddiga och halvt positiva besked från utskottets majoritet om att saker och ting är på gång. Men om man inte i betänkandena konkretiserar vad det är för konsekvenser som skall ingå kommer vi dess värre inte längre än vad vi gjort i dag. Detta är framför allt ganska tydligt i den problematik som rör sig om EG-frågorna. Därför är jag litet förvånad över att vänsterpartiet inte är med på reservationen som gäller ökade möjligheter till konsekvensanalyser. När det gäller EG-frågan ser vi väldigt ofta att konsekvenserna är något som man inte vill beröra. Man vill inte föra fram dem i diskussionen. Vilka konsekvenser får det på olika områden? Vilka konsekvenser får det på miljö, fördelningspolitik, den kommunala beskattningsrätten osv.? Det är svårt att få fram det i den politiska debatten, men det måste vi för att stärka demokratin. Moderaterna har också skrivit en motion och en reservation om ökad konsekvensanalys i beredningsarbetet. Jag blir förvånad när jag läser den här motionen. Det man tar upp är litet av de fördomar som man onekligen bär på i moderat politik; det är moderategoismen. Det man vill ha fram är kostnader för den enskilde, kostnader för företagen. Det tycker jag också att man skall ha fram i riksdagsbesluten. Men det kan väl inte bara vara det som är viktigt att få fram i riksdagsdebatten, Elisabeth Fleetwood? Vad som också kommer fram och som är betänkligt när det gäller frågan om svårigheten med konsekvensanalyser och EG är att en hel del av det material som vi från den kritiska sidan av EG anpassningen och en eventuell anslutning till EG vill ha debatt om t.o.m. är hemligstämplat. Det går alltså inte att debattera. Man måste luska och försöka hitta läckor för att få fram ett material som kan debatteras av oss politiker. Den andra reservationen som vi har i betänkandet är en reservation som vi har följt upp från förra årets debatt. Den handlar om transformering utländska konventioner till svensk lagtext. Vi hade en större debatt i anslutning till fjolårets betänkande angående detta. Jag tänker inte närmare gå in på den frågan nu, men jag tycker att den är så viktig att jag ämnar yrka bifall även till den. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 4

Fru talman! Normgivning är ju ett ständigt återkommande diskussionsämne i Sveriges riksdag. Med tanke på de konstitutionella aspekter som ryms inom normgivningens område är det naturligt att konstitutionsutskottet ägnar hithörande frågor nödvändig uppmärksamhet. I föreliggande betänkande behandlas bl.a. principerna för lagstiftningen, rätten till domstolsprövning i Sverige, internationella konventioners införlivande i svensk rätt och den offentliga sektorns informationsverksamhet. Det är med andra ord intressanta och viktiga intresseområden som berörs i betänkandet. Till betänkandet har fogats elva reservationer och två särskilda yttranden. Vid ett mera ytligt betraktande kan det därför se ut som om oenigheten mellan riksdagens partier i dessa frågor är mycket stor. Men så är det inte -- tvärtom! En mera grundlig genomläsning visar faktiskt att enigheten snarare är regel än undantag. Reservationerna är mycket allmänt hållna. Jag tror att de medborgare som sätter sig ned och läser reservationerna kommer att fråga sig mer än en gång varför inte reservanterna kunnat sluta upp kring majoritetens skrivningar, detta med tanke på vad som redovisats i betänkandet om vad som skett och förbereds inom de berörda områdena. Vi kan t.ex. konstatera att enigheten kring principerna för lagstiftning är mycket stor i Sveriges riksdag. Det betyder ju inte att vi alltid måste vara eniga om lagstiftningens innehåll, och det är vi som bekant inte heller. Men den värdegemenskap som finns mellan oss när det gäller principer för lagstiftning finns det all anledning att värna om. Den samsynen är sett utifrån demokratiska utgångspunkter synnerligen värdefull. Jag kan inte se att det finns några större skiljaktigheter mellan oss när det gäller synen på ramlagstiftning. Utskottets majoritet slår fast att ramlagstiftning i vissa fall kan leda till en svåröverskådlig mängd föreskrifter. Vi har också nu liksom tidigare klart uttalat vikten av att så långt det är möjligt begränsa användningen av ramlagstiftning. Den uppfattningen har också regeringen. Att moderaterna, som Elisabeth Fleetwood sade, skulle värna den enskilde gentemot det allmänna mer än något annat parti -- det är väl mera en floskel som man använder i en talarstol. I verkligheten förhåller det sig ju inte på det sättet. Den kritik som Hans Leghammar alldeles nyss här från talarstolen riktade mot Elisabeth Fleetwoods uttalande på den punkten kan jag instämma i. Sedan en längre tid tillbaka är myndigheterna genom beslut av riksdagen och av regeringen hårt hållna när det gäller att besluta om nya föreskrifter. Myndigheterna är skyldiga, som det heter, att iaktta sträng restriktivitet i detta avseende. Det arbete med avreglering och regelförenkling som ständigt pågår numera inom regeringskansliet har ju varit ganska framgångsrikt. Antalet grundförfattningar är det lägsta på 20 år. Sedan Fru talman! Jag vill också med några ord beröra beredningen av lagstiftningsärenden, eftersom en del talare har varit inne på detta. Lagrådets roll och betydelse i lagstiftningsarbetet kan inte nog understrykas. Om detta är vi i allt väsentligt ense, såvitt jag förstår. Att konstitutionsutskottets granskning på denna punkt vid ett flertal tillfällen lett fram till kritiska uttalanden är ingenting att hymla om. Under årens lopp har mer än en regering fått vidkännas sådan kritik. Regeringarna har som sig bör varit mycket lyhörda för konstitutionsutskottets synpunkter. Den granskning som utskottet gör varje år beträffande lagrådsgranskningen ger stöd för ett sådant påstående. Men -- och det vill jag kraftigt understryka -- det finns därför inte saklig grund för att hävda att regeringen skulle ha visat bristande intresse för lagrådets synpunkter, som påstås i någon av de motioner som utskottet har behandlat. Konstitutionsutskottet har vid en rad olika tillfällen betonat betydelsen av att riksdagsbeslut i lagstiftningsärenden är väl förberedda. I det sammanhanget har utskottet också framhållit det värdefulla inslag i beslutsprocessen som den offentliga utredningsverksamheten utgör. På den punkten tror jag inte att det finns någon bristande överensstämmelse mellan Bertil Fiskesjö och socialdemokraterna -- och sannolikt inte när det gäller något av de andra partierna heller. Formerna för utredningsverksamheten har regeringen på ett förtjänstfullt sätt redovisat i kommittéhandboken. Med ledning därav kan jag inte finna att regeringen skulle ha någon annan uppfattning än utskottet när det gäller värdet av parlamentariska utredningar. Samma slutsats kommer man fram till när det gäller betydelsen av konsekvensanalyser i samband med beslut i riksdagen. Vikten av ordentliga konsekvensanalyser i lagstiftningsarbetet har också betonats inom regeringskansliet. Där pågår ett intensivt arbete med att åstadkomma ännu bättre konsekvensanalyser. Frågan om bättre konsekvensanalyser har också hög prioritet i vårt utskott -- det har de anföranden som hållits tidigare här vittnat om. I föreliggande betänkande framhåller vi att konstitutionsutskottet i sitt framtida granskningsarbete särskilt skall uppmärksamma hur konsekvensanalyser utvecklats i framlagda propositioner. Europakonventionen och rätten till domstolsprövning tas upp i några reservationer och utmynnar i krav på utredning. Lagen om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut är tidsbegränsad till utgången av 1991. Den trädde som bekant i kraft den 1 juni 1988. Som framgår av den redovisning som lämnats i utskottets betänkande pågår det inom regeringskansliet en uppföljning av lagen. På varje område där Europakonventionens krav på tillgång till domstolsprövning gör sig gällande undersöks om det är ändamålsenligt att låta domstolsprövning ersätta överklagande i administrativ ordning. Den här översynen skall i princip vara slutförd vid årsskiftet 1990-1991. Förberedelserna för ett mera fullödigt beslutsunderlag pågår alltså fortlöpande. Regeringens uppgift att bevaka den svenska lagstiftningens förenlighet med ingångna konventioner är, enligt min uppfattning, närmast en självklarhet mot bakgrund av de uttalanden som redan gjorts av konstitutionsutskottet och av riksdagen. Vi kan också konstatera att det arbete som sker på regeringsnivå har medfört att en rad ärendegrupper överflyttats till domstolarna. Vi har ju särskilt redovisat detta i konstitutionsutskottets betänkande. När det gäller frågan om införlivande av internationella konventioner i svensk rätt skall jag uttrycka mig mycket kort. Denna fråga behandlades ingående vid föregående års riksdag. Vi kom fram till att både transformations och inkorporationsmetoden är godtagbara från konstitutionell synpunkt. Vi slog fast att det måste avgöras från fall till fall vilken metod som skall användas. I detta sammanhang kan det vara på sin plats att än en gång erinra om det självklara i att internationella konventioner som antagits också skall uppfyllas, men att detta inte alltid förutsätter att åtagandena skall ha en motsvarighet i svensk rätt. Kring detta är, såvitt jag förstår, också enigheten ganska stor i riksdagen. Till sist, fru talman, några ord om samhällsinformationen. Frågan om informationen till medborgarna i syfte att öka deras möjligheter att delta i den demokratiska samhällsprocessen är utomordentligt viktig. Om den saken behöver vi inte tvista. På den punkten är vi, Bo Hammar, helt överens. Men jag tycker att det är fel om man försöker framställa detta så, att det här skulle vara någonting som vänsterpartiet särskilt värnar om. Jag tror mig kunna påstå att de flesta partier här i riksdagen gång efter annan har visat ett stort intresse för dessa frågor. Jag vill betona att det, åtminstone från vårt håll, görs en hel del när det gäller att ge medborgarna möjligheter att ta del av olika beslut. Men självfallet kan ännu mera göras. På flera områden pågår det också ett arbete med en sådan inriktning, inte minst inom regeringskansliet. Det utredningsarbete som bedrivs t.ex. inom civildepartementet beträffande en samhällsdatabas i videotex är mycket intressant från allmänhetens synpunkt men även ur de gruppers synvinkel som Bo Hammar talade om. Om detta skulle kunna genomföras så som vi har beskrivit i betänkandet, skulle en bred allmänhet få tillgång till en omfattande samhällsinformation. När det gäller de viktiga frågorna om de funktionshindrades förutsättningar att delta i den demokratiska processen och att ha möjligheter till inflytande i egna ärenden hos olika myndigheter vill jag nämna -- precis det var Bo Hammar inne på -- att handikapputredningen behandlar frågor som hör samman med detta. Vad som sägs från utskottets sida är att vi bör avvakta resultatet av utredningen innan vi går vidare. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till hemställan i konstitutionsutskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Elisabeth Fleetwood kände sig tydligen litet trampad på tårna när det gällde reservationerna om konsekvensanalyser. Här har det faktiskt, fru talman, blivit två reservationer om konsekvensanalyser. Om Elisabeth Fleetwood och moderaterna tycker att alla konsekvenser skall belysas, hade det väl inte funnits någon anledning att skriva en egen reservation. Då hade det väl i stället varit väldigt lätt att förena sig med centern och miljöpartiet i en gemensam reservation om konsekvensanalyser. Det är bara det att det här finns en skillnad i synsättet, och de konsekvenser som tas upp i den moderata reservationen är kombinerade med preciserade kostnader för enskilda individer, företag och statsmakterna. Men jag ger gärna Elisabeth Fleetwood en chans. Om Elisabeth Fleetwood anser att konsekvensanalyserna ändå skall gälla på miljöområdet, inom fördelningspolitiken osv., begär jag gärna votering i det här ärendet. Jag skulle med glädje se att moderaterna röstade med centern och miljöpartiet. Och så blir det väl om Elisabeth Fleetwood menar allvar med sitt tal om viljan att få fram alla konsekvenser, inte bara de som är av enskild ekonomisk art.

Fru talman! När man lyssnar på Elisabeth Fleetwood kan man få ett intryck av att socialdemokraterna i regeringsställning förbereder lagförslag sämre än vad t.ex. de borgerliga regeringarna gjorde mellan 1976 och 1982. Sakligt sett, Elisabeth Fleetwood, finns det inget som helst stöd för en sådan beskrivning. Alla minnesgoda erinrar sig att vi i konstitutionsutskottets betänkande 1987/88:3 hade undersökt detta. Där framgår det att man just beträffande beredningsarbetet i det här fallet inte kunnat påvisa någon avgörande skillnad mellan perioderna före 1982 och perioden efter 1982. Just detta har faktiskt, om jag nu inte minns fel, också moderaterna -- jag tror t.o.m. att Elisabeth Fleetwood var med vid det aktuella tillfället -- varit med om att skriva under. Skall vi föra en saklig diskussion, tycker jag att man skall framhålla den korrekta bilden. Det jag kallade för en floskel, Elisabeth Fleetwood, var när moderaterna påstår sig ha ensamrätt att värna om den enskilde. Att den enskildes förhållande gentemot det allmänna är en mycket viktig fråga har jag aldrig stuckit under stol med och inte mitt parti heller. Beträffande det som i moderaternas reservation anförs om tolkning av ramlag och generalklausul till förmån för den enskilde, anser utskottet att man måste ta hänsyn till olika faktorer. Vi har i utskottsbetänkandet bl.a. pekat på att principen att regler som ålägger bördor eller pålagor skall tolkas snävt. Det är utan tvivel en formulering som har stor betydelse med tanke på den enskilde. Vi behöver inte skapa motsättningar i onödan. Men eftersom Elisabeth Fleetwood särskilt vill betona moderaternas reservation 1 om ramlagar, vill jag gärna säga att jag tycker att utskottsmajoriteten går längre än moderaterna gör på den här punkten. Vi säger rent ut att vi bör ha en minskad användning av ramlagar. Jag tycker att moderaterna skulle kunna ställa upp på det.

Fru talman! Elisabeth Fleetwood glömmer tydligen vad debatten startade med när det gäller konsekvensanalyserna. Jag angrep er moderater för att ni hade en snäv skrivning och bara tog upp frågor utan kostnadsanalys. Jag talade varmt om den reservation som centern och miljöpartiet har skrivit i samma fråga, och som vill ha en bred analys av alla konsekvenser. Då fick jag till svar att jag hade tolkat den moderata reservationen fel, för den var så bred. Var så god, Elisabeth Fleetwood, visa hur brett det moderata tyckandet är i konsekvensanalyserna och rösta med center och miljöpartireservationen, som täcker in och vill ha fram alla konsekvenser och inte stirrar sig blind på gruppegoismens altare när det gäller kostnaderna, vilket den moderata reservationen dess värre gör. Jag kan inte tolka det på annat sätt. Men om reservationen har blivit missuppfattad av mig och andra som har läst den, finns det all möjlighet att rösta tillsammans med centern och miljöpartiet.

Fru talman! Man kan undra över om moderaterna verkligen vill ha en bred analys. Varför väljer de i så fall att gå skilda vägar? Varför har man inte redan från början gått med på den konsekvensanalys som centern och miljöpartiet har velat ha? Varför har man valt att skriva en egen reservation? Det kanske finns en skillnad ändå.

Fru talman! Sveriges etermediepolitik tillhör förmodligen de mest utredda politiska frågorna i modern tid. Trots allt detta utredande väntar fortfarande frågan om en modern etermedielagstiftning på ett avgörande. Sällan har väl uttrycket långbänk varit mer passande än när det gäller att beskriva regeringens beslutsvånda på det här området. Kommunikations och informationsteknikens landvinningar under senare år har skapat en helt ny mediemiljö. I allt fler länder inser man betydelsen av valfrihet, konkurrens och mångfald. Det som faktiskt sker, fru talman, är att man i land efter land, inte minst i våra grannländer, avreglerar radion och televisionen. Särskilt glädjande är den utveckling som nu äger rum i Öst och Centraleuropa. Där var förr informationsförmedlingen en statlig angelägenhet. Nu spirar yttrandefrihet och mångfald även där, t.ex. i Litauens andra fristående kommersiella radiokanal, som startade under hösten. Det är bara ett exempel på att våra grannländer nu håller på att gå om oss när det gäller frihet på etermedieområdet. Det behöver knappast understrykas, fru talman, att yttrandefriheten är en grundsten i det fria och demokratiska samhället. Därför måste också radion och televisionen omfattas av principen om yttrandefrihet. Detta har alltid varit moderata samlingspartiets utgångspunkt i debatten om radio och TV. De som säger sig förespråka fria och öppna samhällen kan inte med trovärdighet också försvara radio och TV-monopolet. Därför måste Sveriges Radios monopol upphävas. Moderata samlingspartiet menar att endast tekniska begränsningar skall tillåtas inskränka etableringsfriheten. I dag förs en livlig debatt om framför allt TV politiken. Tyvärr betraktas reklamfrågan av många som avgörande. Det är emellertid en farlig felsyn. Reklam i radio och TV är naturligtvis inget självändamål. Det är ett sätt att finansiera fristående kanaler och därmed ett medel att förverkliga yttrandefriheten. Därför är ett upphävande av reklamförbudet en förutsättning för yttrandefrihet, konkurrens och mångfald. Under lång tid har socialdemokraterna envetet försvarat Sveriges Radios monopol. De uppluckringar av monopolet som har ägt rum på senare tid har partiet faktiskt aktivt försökt motarbeta. Jag tänker inte minst på den debatt som vi har fört om satellit och kabel-TV. Det är emellertid glädjande att socialdemokraterna nu har retirerat från sitt tidigare motstånd mot reklam. De har gjort det 20--30 år senare än vad de flesta andra partier har gjort och 20--30 år senare än de egna partivännerna nere på kontinenten. Men, som det heter, himlen välkomnar varje omvänd syndare. Så det är väl bättre sent än aldrig. Nu skall det -- har vi läst i tidningarna -- tillsättas en parlamentarisk beredning. Den skulle ha tillsatts för länge sedan, men vecka efter vecka har det kommit nya uppskovsbesked därför att kanslihuset och utbildningsdepartementet slåss i den här frågan och inte kan komma överens. Precis som det förr var i Östeuropa, så väntar nu svenska folket och riksdagen på att det maktägande partiet internt skall kunna besluta sig. Också där, fru talman, ligger vi efter och väntar på partikongressbeslut, precis som man i Östeuropa väntade på Fru talman! När vi nu diskuterar radio och TV frågorna samt den lagstiftning som behandlas i detta betänkande, så är det viktigt att inte glömma bort radion för televisionens skull. Radiomediet har utvecklats annorlunda än TV-mediet. I dag skiljer sig utvecklingen mellan dessa medier ganska mycket. Vi tycker självfallet att också radiofrågorna nu skall tas på allvar. När det nu skall fattas ett nytt beslut på detta område är det enligt moderata samlingspartiets mening viktigt att ett sådant beslut garanterar Sveriges Radios ställning som ett public serviceföretag. Enligt vår uppfattning vore det olyckligt om koncernen gjordes halvkommersiell genom att reklam tilläts i TV 1 och TV 2. Om Sveriges Radiokoncernen behöver mer pengar finns det andra möjligheter att lösa den problematiken än genom reklam i det egna mediet. Det här innebär att TV-reklam inte bör tillåtas i Sveriges Radiokanalerna. Den måste förbehållas nya fristående markkanaler som saknar möjlighet till licensfinansiering. Eftersom vi nu diskuterar ett KU-betänkande vill jag peka på att en liten minoritet i riksdagen kan vad gäller en inskränkning i fri och rättigheterna -- där kommer reklamfrågan in i bilden -- skjuta fram beslutet ett år. Skulle ett beslut till våren i frågan om reglering av radio och TV-frågorna innebära sådana inskränkningar som kan befaras, då kommer vi i moderata samlingspartiet att utnyttja denna vår rätt. Vi får också erforderligt antal röster för det i kammaren. Frågans avgörande kommer i så fall att skjutas ett år framåt i tiden dvs. över valet nästa höst. Fru talman! Låt mig säga några ord om det parlamentariska läget. Vi hoppas att den parlamentariska beredningen skall uppnå en bred lösning, så att vi i fortsättningen slipper att riva upp beslut efter varje majoritetsskifte i riksdagen. Om regeringen vill få till stånd en bred uppgörelse, finns det i fråga om reklamens placering möjlighet att söka samförstånd med såväl folkpartiet som moderata samlingspartiet samt förhoppningsvis också andra partier. Låt mig slutligen säga några ord om problematiken med radio, och för den delen också TV, över öppet vatten. Det finns i dag något som kallas för Radio Nord-lagen. Det är egentligen fantastiskt att den här typen av begränsningar finns och att människor i Sverige fortfarande kan sättas i fängelse för radiosändningar från internationellt vatten riktade mot Sverige. Det är en lagstiftning som är drakonisk i sin stränghet, och den har faktiskt också tillämpats. Människor har satts i fängelse på grund av att de har sänt radio riktad mot Sverige. Jag hoppas att den parlamentariska beredningen tar upp också denna aspekt till behandling. Jag ber därför, fru talman, att få yrka bifall till den reservation som är fogad till utskottets betänkande på denna punkt.